Herr talman! Under nästan 20 år har man från olika håll påtalat den uppenbart stolliga ordningen att Riksidrottsförbundet skall säga sin mening om bidragsansökningar från organisationer som inte har den minsta anknytning till idrottsrörelsen. De ideella organisationer det är fråga om har mycket svårt att inse varför inte jordbruksdepartementet skulle kunna fatta besluten utan att gå en så krånglig omväg. Det måste kännas minst lika besvärande för Riksidrottsförbundet, som samtidigt får göra prioriteringar mellan å ena sidan sina egna medlemsorganisationer, å andra sidan ett antal helt väsensskilda förbund. ”En liten detalj”, sade Anders Nilsson, men jag tycker att den är nog så anmärkningsvärd. Därför, herr talman, vill jag i likhet med Elisabeth Fleetwood yrka bifall till reservation nr 2. I betänkandet behandlas också en folkpartimotion om fjällturismen. Våra svenska fjällområden lär vara Europas sista vildmark. Svenska turistföreningens anläggningar utmed vandringslederna är unika i sitt slag, eftersom de byggts upp och drivs av en ideell organisation, vars medlemmars insatser har den allra största betydelsen. Människor som söker den här sortens rekreation och naturupplevelser ställer inga krav på lättillgänglighet och komfort, ännu mindre någon lyx. Det är just anspråkslösheten som är det utmärkande för Turistföreningens fjällstationer. Dit kommer tusentals människor varje år. Vildmarkssemester har blivit något alltmera uppskattat. Men anläggningarna slits hårt, och en viss utökning av övernattningsmöjligheterna behövs. Herr talman! Svenska turistföreningen har begärt att det nuvarande anslaget, förutom en viss indexuppräkning, skulle ökas med 150 000 kr. Med hänsyn till turistanläggningarnas stora betydelse tycker jag att det är en hovsam begäran och yrkar därför bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 16 är fogade fem reservationer. Vi moderater återfinns på samtliga. Jag ber att få yrka bifall till dessa. Beträffande uttalandet om utlokalisering av kabeloch närradionämndens kansli är vi i sak överens med utskottsmajoriteten. Vi har dock velat markera att det är regeringens skyldighet att överväga en lokalisering av de båda nämndernas kansli till en ort utanför Helsingfors utan att riksdagen skall behöva göra något särskilt uttalande om detta, särskilt som utskottet redan hösten 1985 underströk den saken. Regeringen söker tydligen ge sken av att vilja gynna lokal TV-produktion genom att föreslå ett nytt anslag om 1 milj.kr. Det finns enligt vår mening ingen anledning att staten skall engagera sig i denna verksamhet. Ett belopp om 1 milj.kr. fördelat på 24 län ger bara något över 40 000 till varje län. Det kan undvaras. Det finns enligt vår uppfattning andra möjligheter att skapa ekonomiska förutsättningar för lokal TV-produktion. Det elegantaste och naturligaste sättet torde vara att tillåta reklam i lokala TV-sändningar. Därmed skulle lokal produktion kunna bedrivas på sådant sätt att fortbestånd och kvalitet garanterades. Något ekonomiskt stöd till lokal programverksamhet bör således inte utgå. Det förefaller som om det hos regeringen finns kvar en olust inför närradion. Nu skall närradioföreningarna fullt ut finansiera närradionämndens verksamhet. I andra fall uppmuntrar man verksamheter, men här lägger man på kostnader som försvårar. Den gamla negativa attityden mot närradion lyser igenom. Men kostnader för myndighetsutövningen får inte hämma föreningslivets aktivitet. Kostnader för kansli och verksamhet skall bekostas av staten. Det är således fel att ideella föreningar skall behöva finansiera myndighetsutövningen. Detta skall staten stå för. Det föreligger en risk att tillståndsavgiften kommer att öka och öka med följd att föreningar tvingas sluta sända närradio. Därmed spolieras denna fina idé som möjliggjort små föreningars tillträde till etern. Enligt 10 § närradiolagen är reklam inte tillåten i närradion. Motståndet mot reklam i radio och TV håller dock på att tona bort, och det är aktuellt att ompröva inställningen. Det ter sig därför naturligt att nu tillåta närradion att använda reklam som inkomstkälla. Genom intäkter från reklam ges de sändande sammanslutningarna möjlighet att höja kvaliteten på sina program och öka programproduktionen. De har som bekant inga licensavgifter att tillgå. Reklamen skapar resurser som kommer de lokala radiolyssnarna till del. Reklamintäkter skulle också ge fler föreningar möjlighet att ägna sig åt denna verksamhet och nå ut till allmänhet och medlemmar. Det blir radioföreningarnas sak att besluta om formerna för denna reklam i närradion. Reklamförbudet bör upphävas. 10 § närradiolagen bör således utgå.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga några ord om reservation nr 3, som handlar om närradionämndens verksamhet. Närradion har sedan den kom till utvecklats mycket snabbt — kanske snabbare än någon av oss kunde ana. Allt fler sammanslutningar och organisationer har upplevt att detta medium erbjuder en mycket bra möjlighet att nå många människor, att få ut sin information och berätta om sin verksamhet och sina aktiviteter. Det kan nämnas att i december 1985 sändes program under nära 100 000 timmar i närradion, och utvecklingen fortsätter i samma takt. Man kan säga att närradion verkligen har blivit en föreningsradio. I reservation nr 3 tas närradionämndens finansiering upp, en fråga som också Håkan Stjernlöf var inne på. Enligt propositionen skall ju närradionämndens verksamhet helt bekostas av föreningarna fr.o.m. budgetåret 1986/87, och även en höjning av avgiften har aviserats. Vi anser att det inte kan vara riktigt att den här verksamheten helt skall finansieras av de sändande föreningarna. För det första hyser vi denna åsikt av principiella skäl, därför att det gäller en myndighetsutövning, och verksamheten bör i den delen bekostas med statsmedel. För det andra kan en ökad avgift bli en stor belastning för framför allt de mindre och ekonomiskt sämst ställda föreningarna.

Utskottet har vid flera tillfällen behandlat frågan, och det finns också i år motioner i denna riktning. Utskottets majoritet har, som tidigare, sagt att det är regeringen som skall ta ställning till frågan om lokalisering av kabeloch närradionämnderna. Man säger också från utskottet att möjligheterna att lokalisera de båda nämnderna till en ort utanför Helsingfors bör övervägas. Det bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Moderaterna och folkpartiet har inte velat ställa sig bakom detta utan menar att det är regeringen som avgör frågan. Majoriteten i utskottet tycker ändå att det är viktigt att vi från utskottet ger vår mening i denna fråga till känna. Förhoppningsvis kommer regeringen att mycket noga överväga lokaliseringen av dessa nämnder. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Inför riksdagens behandling av anslaget till kabeloch närradionämnderna har flera motioner väckts med krav på en lokalisering av nämnderna till orter utanför Helsingfors. Motionerna är ett uttryck för de starka krav som finns att förlägga nya statliga verksamheter till andra platser än huvudstaden. Det är nu tredje gången kulturutskottet behandlar förslag i den riktningen. Äveni dagens betänkande följer vi samma linje som tidigare. Den innebär att det bör ankomma på regeringen att ta ställning till placeringen, men majoriteten i utskottet säger också att regeringen bör överväga en lokalisering till en ort utanför Helsingfors. Den uppmaningen har formen av ett tillkännagivande. Därvid skiljer vi oss från reservanterna, moderaterna och folkpartiet, som inte vill sträcka sig så långt. De orter som motionärerna föreslår som lämpliga lokaliseringsorter tar utskottet därmed givetvis inte ställning till. När riksdagen förra våren beslutade om en permanentning av närradion stod de borgerliga partierna för ett flertal reservationer. De rörde närradionämndens rätt att interimistiskt återkalla sändningstillstånd, sändarnas räckvidd, föreningarnas rätt att inneha egna sändare och frågan vilka föreningar som skulle få delta i närradion. Dessa förslag har inte återkommit i årets motionsflod. Jag tar det som ett uttryck för att de beslut riksdagen tog om närradion i juni förra året var förståndiga och väl grundade. Närradion har också utvecklats på ett positivt sätt. Den har blivit en föreningsradio av stora mått. Den används som en kanal för föreningarnas information till och kontakt med medlemmar och allmänhet. Den har också inneburit att kunskapen och medvetandet om mediefrågor ökat på ett påtagligt sätt. Det är, herr talman, en utomordentligt god vinning. En ökad medvetenhet om mediefrågor kan, tror jag, inför framtiden fungera som en vaccination mot befarade avigsidor av ett ökat medieutbud. Den positiva utvecklingen av närradion och den betydelse den snabbt fått för folkrörelser av skilda slag leder över till några reflexioner om anslaget till lokal programverksamhet i kabel-TV. I propositionen föreslår regeringen att 1 miljon skall anvisas till lokal programverksamhet. Tjusningen med närradion är att det verkligen är en ”nära” radio. På samma sätt är det en poäng om kabel-TV-sändningarna i stor utsträckning kan få ett lokalt innehåll. Därför tillstyrker utskottets majoritet anslaget till lokal programverksamhet. Moderaterna har reserverat sig. I flera motioner tar man upp närradionämndens finansiering. De flesta av motionerna har säkerligen sin bakgrund i de farhågor som närradioföreningarna i slutet av förra året hade om en kraftig höjning av sändningsavgiften från den 1 juli i år. Dessa spekulationer gick ut på att avgiften skulle fördubblas och därmed höjas från nuvarande 14 kr. per sändningstimme till mellan 25 och 30 kr. Farhågorna har inte besannats. Närradionämnden har själv föreslagit en höjning av avgiften till 18 kr., och enligt vad utskottet erfarit från departementet kommer den att bli 17:50, dvs. höjningen blir så måttlig som 3:50. Bakgrunden till den låga höjningen är att antalet sändningstimmar kraftigt ökat och att den ökningen kan väntas fortsätta. Jag tror att det är en riktig bedömning. Som exempel kan jag från mitt hemlän, Skaraborg, berätta att närradio för närvarande sänds i fyra fem kommuner men att lika många ligger i startgroparna och börjar sändningar under det här året. Om förhållandena är likartade över hela landet innebär det att antalet sändningstimmar kommer att öka även i fortsättningen, och därmed blir finansieringsmöjligheterna på den väg vi nu har beträtt när det gäller närradion säkra utan några större avgiftshöjningar. Utskottsmajoriteten ser därför ingen anledning att frångå förra årets beslut, som innebar att närradionämndens verksamhet från den 1 juli i år i sin helhet skall bekostas med avgifter. Från moderat håll finns en reservation till förmån för reklam i närradion som ett sätt att klara ekonomin. Moderaterna är ensamma om den reservationen. Majoriteten i utskottet har en helt annan mening. För dagen hänvisar vi till den utredning om effekterna av reklam i företrädesvis TV som tillsattes förra våren och som snart lägger fram sitt resultat. Jag vill gärna tillägga att det utöver det skälet att avvisa de moderata propåerna finns en lång rad sakargument som talar mot reklam i närradio. Ett sådant skäl är konsekvenserna för lokalpressen. Det blir emellertid framöver säkerligen många tillfällen att ta upp just den debatten, och jag har inte i det här sammanhanget tänkt fördjupa mig i den, åtminstone inte i detta anförande. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 16 och avslag på de fem reservationerna.
Herr talman! Jag vill bara kort säga till Anders Nilsson att det är alldeles riktigt att höjningen av avgiften för de sändande föreningarna inte blev så stor som man först befarade. Men jag skulle vilja påstå att den ändå är tillräckligt stor för att många av de mindre föreningarna skall känna det som en mycket stor belastning. En grundtanke bakom närradions tillkomst och med dess verksamhet var att man på det sättet skulle kunna öka yttrandefriheten, vidga demokratin och främja en mångfald i etern. Det är naturligtvis mycket viktigt. Det är många små föreningar som tycker att avgiften, även om höjningen blev något mindre än man hade befarat, är ett hot mot deras möjligheter att fortsätta sända. Jag tror att det ligger mycket i det. Jag är förvånad över att Anders Nilsson inte känner någon som helst oro för de mindre föreningarna med små möjligheter ekonomiskt.
Herr talman! Om möjligheterna för de mindre föreningarna vill jag säga till Kerstin Göthberg att utvecklingen hittills när det gäller närradion varit mycket positiv. Det är oomtvistligt att det i mycket stor utsträckning är mycket små föreningar som deltar i verksamheten. Med den förväntade ökningen av antalet sändningstimmar anser jag att det finns stora möjligheter att hålla kostnaderna på ungefär nuvarande nivå, och det vill jag beteckna som en rimlig kostnad. Det finns många andra myndigheter vilkas verksamhet finansieras med avgifter. Det finns också en poäng i detta, nämligen att det nu finns ett intresse från närradioföreningarnas sida att hålla den statliga administrationen på det här området på en låg nivå. Jag är övertygad om att de inser detta sitt intresse och kommer att bevaka det. Jag tycker alltså att det är en ganska lyckad konstruktion vi nu har.

Herr talman! Under min korta tid som riksdagsledamot har jag hunnit notera hur mycket av det som sägs och sätts på pränt i detta hus som blir en fråga mera om vikten av språkliga formuleringar än om tyngden hos själva argumenten för ett visst ställningstagande. Reservation nr 1 i kulturutskottets betänkande 16 utgör inget undantag. Både utskottsmajoriteten och reservanterna vill ha ett riksdagens uttalande om utlokalisering av kabeloch närradionämndernas kansli. Men skillnaden, herr talman, är den, att medan utskottets majoritet riktar pekpinnen mot regeringen och talar om att den bör överväga möjligheten att lokalisera de båda nämnderna till någon ort utanför Helsingfors, vill folkpartiet och moderaterna med sin reservation markera att vi inte för ett ögonblick tvivlar på att regeringen kommer att följa vad som gäller för lokalisering av statliga verk och göra sina överväganden därefter. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Tidigare utgick betydande statsbidrag till svenska kyrkans verksamhet. Det större beloppet utgjorde statens ansvar för skatteutjämningsbidrag till inkomstsvaga kyrkliga kommuner. Samtidigt räknades statsbidragen upp till samfunden utanför svenska kyrkan med en målsättning som Frikyrkorådet då hade att nå upp till en storlek av 8 96 av statsbidraget till svenska kyrkan. Den senare målsättningen fullföljdes icke minst under den icke-socialistiska regeringstiden. När skatteutjämningen till de kyrkliga kommunerna fr.o.m. år 1983 förändrades att utgå över kyrkofonden var en av orsakerna att staten genom en allmän ekonomisk återhållsamhet på skilda områden i samhället också reducerade statsbidraget till kyrkans skatteutjämning. Därtill var de gällande reglerna också mindre känsliga för förändringar i en församlings skatteunderlag.

Efter detta beslut och på förslag från den socialdemokratiska regeringen har statsbidraget först halverats för att nu helt upphöra. Endast centern har i riksdagen följt upp vad ett enhälligt kyrkomöte upprepade gånger uttalat: Beröva inte kyrkan detta bidrag! Min fråga är: Hur kan moderater, folkpartister och socialdemokrater ha så olika uppfattningar på kyrkomötet och här i riksdagen? Statsbidragen till de frireligiösa samfunden har vi med rätta också fortsatt att räkna upp. Var finns solidariteten med de små församlingarnas medlemmar i svenska kyrkan, som vill ha ett kontinuerligt och givande gudstjänstliv i en aktiv, öppen svensk folkkyrka? Konsekvenserna uteblir inte. I det nyligen framlagda slutbetänkandet av 1982 års kyrkokommitté räknar kommittén med att skatteutjämningens garantinivå måste sänkas för det stora flertalet pastorat och församlingar, om den tidigare utgående finansieringen skall hålla. Detta lovar självfallet inte gott. Än har riksdagen möjlighet att handla solidariskt och framsynt, genom att stödja centerns reservation i föreliggande betänkande. I denna yrkar vi på att 90 miljoner skall utgå till kyrkofonden för delfinansiering av skatteutjämningen. I detta sammanhang vill jag också påminna om att kyrkan under senare år har berövats stora belopp genom slopandet av kommunal och därmed kyrklig beskattning av juridiska personer. På grund av detta har svenska kyrkan i 1982 års taxeringsunderlag förlorat ca 170 miljoner. Kompensation utgick första året med 50 96 eller 85 miljoner. Nu föreslås ytterligare stora neddragningar. Till detta får vi anledning att återkomma i ett annat sammanhang. Dock bör det finnas med också vid bedömningen i dag. I utskottets betänkande behandlas också en motion om möjligheter att inrätta ytterligare prästtjänster. Utskottet redovisar 1982 års kyrkokommittés bedömning. Självfallet har jag ingen invändning mot denna redovisning. Låt mig endast konstatera att vi för närvarande har stor prästbrist i landet. De inrättade drygt 2900 tjänsterna kan inte besättas. Om vi inrättar ytterligare prästtjänster, kommer också vakanserna att öka. Detta kommer, som alltid, att gå ut över glesbygdsförsamlingarna. Vi måste alltså öka prästutbildningen, och till dess att den har utökats måste vi vara restriktiva med inrättandet av nya prästtjänster. Utskottet föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna följande: Om ett stift drar in en prästtjänst, skall man ha rätt att inom stiftet men i ett annat pastorat inrätta en ny prästtjänst. I sig kan detta anses både rimligt och riktigt, men det finns, som jag har påpekat i det särskilda yttrandet, två saker som bör observeras. Om det förslag som 1982 års kyrkokommitté har lagt fram vinner bifall i remissomgången och senare i beslutsinstanserna, kan vi redan 1989 ha möjligheter att göra en ny fördelning av antalet prästtjänster i landet. Om stiften ges rätt att fördela tjänsterna, bör man inom stiften även ta hänsyn till pastoratstyp, dvs. E, F eller landsbygdspastorat. Det är självklart att glesbygdspastoraten behöver ett större antal prästtjänster per invånare än tätortspastoraten, om de skall kunna hålla samma service. Till sist vill jag understryka utskottets skrivning angående lösningen av frågan om den andliga vården vid kriminalvårdsanstalterna. Modellen finns att hämta från organisationen av den andliga vården vid våra sjukhusanläggningar. Enligt 1982 års kyrkokommitté skall den andliga vården vid sjukhus, kriminalvårdsanläggningar och inom försvaret bli en uppgift för den nya stiftsorganisationen. Det blir intressant att se hur man ytterligare kan effektivisera och samordna denna betydelsefulla verksamhet, och då närmast inom stiften. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 17 om anslag till kyrkliga ändamål m.m. har samlat en bred majoritet i utskottet. Det finns endast en centerreservation och ett särskilt yttrande. Enigheten gäller såväl regeringens förslag till statsanslag för kyrkliga ändamål i proposition 100 bil. 15 som behandlingen av de sex motioner som väckts. Regeringens förslag till anslag, som sammanlagt uppgår till drygt 104 milj.kr., tillstyrks till alla delar av utskottet — jag återkommer strax till centerreservationen. Även ett antal motioner har fått en välvillig behandling av utskottet.

Utskottet understryker det värde som andlig verksamhet har för många intagna på kriminalvårdsanstalter. En motion som resulterat i att utskottet föreslår ett tillkännagivande är Stig Josefsons motion Kr264 om prästtjänster. Utskottet föreslår visserligen avslag på motionens krav att flera prästtjänster skall inrättas och att intresset för prästutbildning skall stimuleras, men utskottet anför som sin mening att en smidigare tillämpning av bestämmelserna för att få inrätta nya prästtjänster bör kunna åstadkommas genom att man inom samma stift får inrätta en tjänst inom ett pastorat om man samtidigt drar in en tjänst på annat håll inom stiftet. Detta är i linje med kyrkokommitténs nyligen framlagda förslag, enligt vilket antalet prästtjänster och deras fördelning mellan stiften och inom stiften skall bli en inomkyrklig fråga som regeringen inte alls skall befatta sig med. Mot denna bakgrund är det med viss förvåning jag noterat Karl Boos särskilda yttrande, där han anför tveksamhet till den ökade frihet för stiften som utskottet föreslår att regeringen skall medge redan nu. Karl Boo har ju ändå undertecknat kyrkokommitténs betänkande och där inte haft någon invändning mot ökad kyrklig frihet i detta avseende. Så, herr talman, till den enda reservationen. med 90 milj.kr. för inomkyrklig skatteutjämning skall införas. Utskottsmajoriteten kan inte se att det statsfinansiella läget nu är sådant att vi till den kyrkokommunala delen av samhällsekonomin skulle kunna öka överföringen från staten samtidigt som vi drar in miljarder från primäroch sekundärkommuner. Det särskilda anslaget till kyrkofonden för skatteutjämning mellan församlingar fanns åren 1983 och 1984.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
Herr talman! Jag har inga invändningar mot utskottets förslag om att det skall bli möjligt att förändra fördelningen av prästtjänster inom stiften så att de skall kunna inrätta en ny tjänst inom ett pastorat om de drar in motsvarande tjänst inom ett annat. Vad jag menar är, att om kyrkokommitténs förslag går igenom, kommer den nya organisationen att vara tillämpbar redan 1989. Utskottet har därutöver inte sagt någonting om att man inom stiften även bör ta hänsyn till pastoratstyp. Enligt min mening är det viktigt att ta hänsyn också till detta vid fördelningen av tjänster inom ett stift. Beträffande vårt yrkande om 90 milj.kr. i anslag till kyrkofonden för skatteutjämning vill jag säga att det inte är så att man nu tillför kyrkan ett nytt bidrag, utan man återställer det bidrag som successivt har dragits in under senare år; det är de 88 miljonerna som nu föreslås utjämnade till 90 miljoner. Jag tycker att det här är fråga om att visa solidaritet mot svenska kyrkan och mot de fattiga, oftast små församlingarna och att hjälpa till att bibehålla värdet av den skatteutjämning som infördes 1983. 1982 års kyrkokommitté har för sin del gjort den bedömningen, som jag sade i mitt anförande, att om inte dessa pengar kommer till och om inte kyrkoavgiften kan höjas, måste man reducera just effekten på garantinivån. Det skulle enligt mitt sätt att se vara mycket olyckligt.
Herr talman! Karl Boo säger nu att han instämmer i utskottets förslag när det gäller den uppmjukning av bestämmelserna för inrättande av prästtjänster som utskottet föreslår. Men i sitt särskilda yttrande skriver Karl Boo att han är tveksam och att han tycker att vi härifrån borde kunna ge föreskrifter för stiftens bedömning. Det är litet uppseendeväckande, när kyrkokommittén med Karl Boo som ledamot har föreslagit att prästtjänsterna till såväl antal som inrättande och fördelning helt skall bli en inomkyrklig fråga, där varken regering eller riksdag skall ha någonting att säga till om i fortsättningen. Vi menar att vårt förslag är ett steg i den riktningen. När det gäller de 90 miljonerna vill jag säga att det anslaget ändå är en begränsad del av finansieringen av den inomkyrkliga skatteutjämningen. Huvuddelen kommer ju från den allmänna kyrkoavgiften. Den ger 575 milj. milj.kr. De 90 miljonerna kan ju inte ha den avgörande betydelse som centern här vill ge sken av.

Herr talman! Det är ändå så, Mats O Karlsson, att de 90 miljonerna utgör ca 20 Jo av finansieringskapitalet, och det är en ganska betydande del. Sedan vill jag säga till Mats O Karlsson att när jag inte har reserverat mig, så innebär ett särskilt yttrande ett biträdande av utskottsmajoritetens skrivning. Jag ville ha anfört de synpunkter som återfinns i det särskilda yttrandet. Jag skall inte tala om varför, men jag hade den uppfattningen att det inte var fråga om att ge regeringen till känna ett visst uttalande utan var fråga om en allmän skrivning, och då kunde jag vara med. Men när man ger regeringen till känna att en sådan här ny ordning skall kunna tillämpas, vill jag gärna för min del poängtera att man inom stiften — det kommer jag att säga också i kyrkliga sammanhang — skall ta hänsyn till pastoratstypen. Vi har ändå från den här församlingen anledning att slå vakt om gudstjänstlivets tillgänglighet i svenska kyrkans små församlingar ute i glesbygden. Jag tycker att alla skall ha rätt till gudstjänst i sin hembygds kyrka under rimliga och givna förutsättningar.
Herr talman! När det gäller prästtjänsterna tycker jag att Karl Boo måste bestämma sig. Är Karl Boo för en frihet inom kyrkan att reglera antalet och fördelningen av prästtjänster, eller är det en frihet under förmynderskap som det särskilda yttrandet andas? Skatteutjämningsanslaget på 90 milj.kr. är någonting som riksdagen för flera år sedan beslutade skulle upphöra. Det fanns under två år — 1983 och 1984. Jag kan ha en viss förståelse för att Karl Boo sörjer när det gäller anslaget, eftersom han var det statsråd som signerade propositionen och som gjorde att anslaget fick verka under de här två åren. Men jag kan inte låta bli att erinra mig det gamla talesättet att man inte skall gråta över spilld mjölk. Nu är anslaget borta. Karl Boo ville att vi skulle tala om ett återställande och inte om ett nytt bidrag. Faktum är ändå att bidraget inte finns. Inför vi ett bidrag enligt centerns reservation, blir det fråga om ett nytt bidrag. Så står det också i kulturutskottets betänkande. Det är möjligt att jag sade att centern har ett särskilt yttrande, men för klarhetens skull vill jag framhålla att Karl Boo ensam står för yttrandet.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 17 är ett bra och glädjande betänkande från deras synpunkter som jag tror mig företräda: de fria trossamfunden och invandrarnas trossamfund. I och för sig kunde jag inskränka mig till att yrka bifall till punkterna 4 och 6, vilket jag givetvis också gör, men dristar mig till att något kommentera dessa båda punkter, särskilt punkt 4. I punkt 4 behandlas byggnadsbidrag på det kyrkliga området. Det gäller restaurering av äldre domkyrkor och anskaffande av lokaler för trossamfund. Bl. a. behandlas två motioner, en motion som har väckts av två ledamöter tillhörande regeringspartiet och en motion som väckts av ett stort antal folkpartister. Motionerna innehåller delvis samma yrkanden: att regeringen vid byggande av samfundslokaler skall kunna överskrida de givna ramarna, om det behövs av sysselsättningsskäl. Ett av skälen till att vi motionerat är ett häpnadsväckande lågt anslag, som på intet sätt motsvarar behovet. Inte heller står det i paritet med anslag tidigare år. Ett annat skäl är att det med hänsyn till sysselsättningen på byggmarknaden förmodligen kommer att uppstå behov av ytterligare påspädning. Båda skälen är, enligt min mening, inte bara godtagbara. De har också hög prioritet. I den socialdemokratiska motionen tas det upp en annan synpunkt som jag helhjärtat ställer mig bakom. Man poängterar vikten av att folkrörelserna behandlas lika i bidragsfrågor. Olikheterna är nu helt uppenbara. Allmänna samlingslokaler kan beviljas 30 26 bidrag och 20 6 statliga lån när det gäller godkända kostnader. Något tak finns inte. Gäller det samfundslokaler kan man få 30 26 i bidrag men inget lån. Däremot finns det ett bidragstak beträffande de 30 procenten på 600 000 kr. Detta innebär, herr talman, att en frikyrka, en katolsk eller en ortodox kyrka eller en moské inte får kosta mer än 2 milj.kr., om man skall kunna få maximala 30 2 i bidrag för bygget. Allt över 2 milj.kr. för lokalbygget får församlingen bekosta själv till 100 96. Ojämlikheten är uppenbar, men jag skall ändå ta ett exempel. Vad skulle Folkets hus-rörelsen säga om det i författningssamlingen stod: Ni får bygga hur stort och hur dyrt ni vill, men ni får bara 20 96 lån och 30 960 bidrag och — jag tar nu till tre gånger så mycket som i det förra fallet — ni får använda ett bidragsunderlag på högst 6 milj.kr. Jag vill inte påstå att Folkets hus-byggen på 10, 20 eller 50 milj.kr. är några skrytbyggen som bör hållas tillbaka och därför skulle behöva stramare bidragsnormer — tvärtom. Jag har suttit med i den senaste utredningen om samlingslokaler, och jag vet vad som kan behövas. Om det är någon som inte behöver sådana begränsningar är det de fria trossamfunden och invandrarkyrkornas trossamfund. De får sannerligen lov att vända på varje byggkrona, vare sig den kommer från egna fickor och offer eller från statliga bidrag. I betänkandet sägs nu att det inte särskilt behöver talas om en höjning av taket eller ett borttagande av detta, därför att det redan finns en propå från den nämnd som handskas med dessa bidrag, och regeringen alltså kan sköta saken själv. Det har sagts ofta, men dessa höjningar av taket har låtit vänta på sig länge nog. När det nu har blivit sagt i en socialdemokratisk motion, är det emellertid min förhoppning att det skall ske någonting under det kommande året — annars får vi återkomma vid motionstiden nästa år.

Det kanske har varit oklart vilket departement som skulle syssla med den andliga vården inom fångvården, om det skulle vara justitiedepartementet, civildepartementet eller finansdepartementet, som väl har det sista ordet i sådana här frågor. Det är bra att det nu i utskottets skrivning står att de tre departementen tillsammans snarast bör göra färdigt det arbete som utredningen lämnade ifrån sig i början av 1980-talet. Jag vill inskränka mig, herr talman, till att läsa vad utskottet säger på s. 9: ”Det är mot den angivna bakgrunden självfallet angeläget att det inom regeringskansliet snarast möjligt görs de överväganden som behövs för — — — en reform i enlighet med det föreliggande utredningsförslaget — — —. Utskottet utgår därför från att man inom regeringskansliet i anslutning till den fortsatta beredningen av kyrkokommitténs förslag gör sådana överväganden och vidtar erforderliga förberedelser för att organisationen av den andliga vården inom kriminalvården snarast möjligt skall kunna få en lösning.” När nu också Karl Boo har förordat detta från kyrkans sida borde det kunna gå bra. Det finns i detta betänkande en del andra frågor, som jag tar för givet att jag inte är ensam om att känna ett visst obehag över att över huvud taget behöva ta ställning till. Jag är själv inte medlem av svenska kyrkan, jag tillhör ett annat trossamfund. Jag tror att det är många med mig som har sådan status. Det är också många som, trots att de tillhör kyrkan, inte bryr sig särskilt mycket om vad som står i betänkandet. Herr talman! Jag ser fram emot den dag då alla ärenden som handlar om att flytta en prästtjänst till det ena eller andra pastoratet är ur världen för denna kammares del och vi får en fri kyrka i en fri stat. Då skall jag med glädje yrka bifall till de anslagsframställningar som kan göras på de premisser som många gånger har varit under behandling vad gäller stat-kyrka i Sverige. För dagen känner jag mig mest benägen, om det skulle komma till votering, att avstå från att rösta, eftersom jag inte tillhör kyrkan.
Herr talman! Per Arne Aglert var mycket nöjd med kulturutskottets betänkande, men jag tyckte att han var litet oförsiktig när han gick tillbaka i historien och nämnde att ett förslag beträffande den andliga vården förelåg redan 1979. Jag kan inte låta bli att påminna om vilka som då hade regeringsmakten och som borde ha haft möjlighet att genomföra den reformen redan då, om den nu är så angelägen som Per Arne Aglert här ger uttryck för.
Herr talman! Den regeringen genomförde den stora biten av reformen — den hann inte med mer. Jag tycker att det är bra om den nuvarande regeringen kan genomföra den lilla biten. Det skulle hedra den.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 20 har rubriken angående skatten på fartygsbränsle och flygbränsle. Utskottet har behandlat ett förslag från riksdagens revisorer. I detta förslag sägs att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna vad revisorerna anfört om en ändrad ordning för beskattning av brännolja för fartygsdrift. Beträffande detta förslag har utskottet i sitt betänkande sagt att en närmare prövning av de frågor som har tagits upp i revisorernas förslag framstår som önskvärd. Utskottet anser att detta bör ges regeringen till känna. Utskottet har alltså inte tillstyrkt revisorernas förslag, utan man har med anledning av förslaget föreslagit riksdagen att göra ett tillkännagivande. Vad innebär då detta? Jo, det innebär att man backar upp revisorernas förslag, men man föreslår att riksdagen fattar ett sådant beslut att regeringen inte är så bunden vid detaljerna i förslaget utan har friare händer när det gäller att hitta en bättre ordning än den nuvarande. Man har varit överens om detta i utskottet. Det finns därför inte anledning att närmare gå in på detaljerna beträffande fartygsbränslet. I betänkandet behandlas också flygbränsle. Då gäller det motioner i ärendet. Man har sedan tre år tillbaka varit oenig i utskottet. Alltsedan det infördes en begränsning av skattefriheten — dvs. sedan skatt började tas ut på fritidsflyg och flygningar för andra privata ändamål — har reservationer fogats till utskottets betänkanden i denna fråga. Senast för ett år sedan fogades en trepartireservation från de borgerliga partierna till betänkandet. Den innebar ett avståndstagande från den nuvarande ordningen och en begäran om en bättre ordning. I sak har argumenten inte förändrats. Det är därför onödigt att upprepa vad som står skrivet i motionerna och i protokollet från den senaste debatten i detta ämne. En sak har emellertid tillkommit sedan förra gången, nämligen att riksskatteverket i en promemoria har redovisat konsekvenserna i administrativt hänseende och i fråga om kontrollen av nuvarande regler för beskattning av flygbensin. Av den redovisningen framgår att riksskatteverket anser att nuvarande regelsystem är behäftat med så allvarliga brister att det bör ändras. Riksskatteverket har lagt fram olika förslag till lösning av denna fråga. Ett alternativ är att skattefriheten i princip skulle avskaffas, och det alternativet har vpk i en reservation ställt sig bakom. Ett annat alternativ är att flygbensin som säljs från flygdrivmedelsanläggning på flygplats skall vara skattefri. Härigenom elimineras en onödig begränsning, som ställer till stora olägenheter men som ger mycket litet pengar till statskassan. Detta senare alternativ stämmer överens med de borgerliga partiernas önskemål, och vi har följt upp det i reservation nr 1. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Riksskatteverket har i PM som fogats vid ett brev till finansdepartementet den 19 mars i år pekat på att nuvarande regler för beskattning av flygbensin medfört stora svårigheter vad avser såväl den administrativa hanteringen som kontrollen av att reglerna följs. Riksskatteverket framhåller även att de administrativa kostnaderna och de besvär de skattskyldiga åsamkas inte står i relation till skatteintäkterna på knappt 3 milj.kr. per år. Vi i folkpartiet delar riksskatteverkets uppfattning i detta avseende, men drar därav slutsatsen att bästa sättet att minska krångel och dyrbar administration är att helt slopa beskattningen av flygbensin som säljs från flygdrivmedelsanläggning vid en flygplats. Folkpartiet anser det vara ett samhällets intresse att ha många flygkunniga personer och att dessa skall ges möjligheter att genom erforderliga flygtimmar behålla sina certifikat och därmed också sin flygkunnighet. Det får enligt vår mening inte vara så att allt fler privata flygare tvingas sluta flyga på grund av ökade kostnader. Om allt färre tar flygcertifikat och om flera personer inte upprätthåller sina certifikat, kommer det att gå ut bl.a. över brandoch övervakningsflyg och över civilförsvarets tillgång på privatflygare. Denna skatt på flygbensin är, enligt folkpartiets uppfattning, helt enkelt hämmande på luftfartens utveckling. Att, som vi anför i reservation nr 1, införa skattefrihet på bensin som säljs från flygdrivmedelsanläggningar på flygplats torde tillfredsställa såväl flygets som skattemyndigheternas krav, varför jag yrkar bifall till reservation nr 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alltsedan det upptäcktes att skogsdöden är ett problem även för Sverige har försurningsfrågorna stått i centrum för debatten. Kväveoxidutsläppen uppmärksammas numera som en av de allvarligaste orsakerna till skogsskadorna. Riksdagen har också fattat vissa beslut i rätt riktning, bl.a. om katalytisk avgasrening, även om trafikökningen på landvägarna är så omfattande att det sannolikt inte kommer att bli någon positiv nettoeffekt härav. I vpk:s motion om skogsdöden, luftföroreningar och markförgiftning föreslår vi en rad åtgärder i energibesparande och miljöskyddande syfte. Där föreslås också bl.a. att flygbensin skall beskattas på samma sätt som bensin för bilar. Vi anser även att det är viktigt att kväveoxidutsläppen kartläggs mera i detalj och att därefter en redovisning lämnas. Järnvägsfrämjandet har helt nyligen i skrivelse till finansdepartementet begärt en prövning av frågan om beskattning av flygbränslet som helhet. I skrivelsen hänvisas till 1979 års trafikpolitiska beslut. Man säger, med hänvisning till flygets kväveoxidutsläpp, att det nuvarande systemet med total skattebefrielse innebär en allvarlig brist. Vi inom vpk har stöd från en rad organisationer, när vi reser kravet att bl.a. flygbensin skall beskattas på samma sätt som bensin för bilar. Vi menar att man bör gå en annan väg än den som föreslagits av de föregående talarna, vilka förordat fullständig skattebefrielse härvidlag. Karl Björzén hade i sitt inlägg en litet lustig formulering. Han sade att riksskatteverket som förstahandsyrkande fört fram att det skall vara en likvärdig beskattning över hela området och att vpk hakat på där. Ja, det är faktiskt så att vi väckte vår motion i riksdagen innan riksskatteverkets utredning var klar. Vem som har hakat på vem kan vi ju föra en debatt om vid något annat tillfälle och på någon annan plats. Herr talman! Till dessa viktiga miljöpolitiska aspekter bör enligt min mening också läggas synpunkten att ett avskaffande av skattefriheten skulle underlätta det administrativa arbetet. Det skulle bli en förenkling på skatteområdet, och problem som följer av det system vi nu har skulle lösas. Detta har också riksskatteverket ansett vara en riktig väg.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 1985/86:20 har fogats en borgerlig reservation beträffande flygbränsle, i vilken även vi centerpartister är med och yrkar att bensin som säljs från flygdrivmedelsanläggning på flygplats skall få ske skattefritt. Det synes inte finnas några delade meningar om att vi i landet behöver privatflyg med olika uppgifter. Det gäller bruksflyg, skogsbrandsbevakning, målflygning, skolflyg, räddningstjänst, jordoch skogsbruksflyg, trafikövervakning, bogsering av segelflygplan etc. Det finns många uppdrag som sker mot ersättning. Jag tror att alla har klart för sig att de människor som ägnar sig åt privatflyget drivs av ett fantastiskt intresse för uppgiften. Man får ofta offra mycket tid och pengar för att bibehålla sin kompetens för det flygcertifikat som är förutsättningen för fortsatta flyguppgifter. Samtidigt är vi medvetna om att dessa kunniga privatflygare i vissa situationer är oersättliga för samhället. Men befrielsen från bensinskatt är administrativt betungande för riksskatteverket. Därför konstaterar riksskatteverket att från administrativa synpunkter vore bästa lösningen att helt avskaffa avdragsrätten för bensin som förbrukas i luftfarkoster. Vill man från samhällets sida stödja viss flygverksamhet, så bör detta ske genom direkta stödåtgärder, anser riksskatteverket. Ja, då blir det ju i varje fall inte administrativt betungande för riksskatteverket. Självklart skall vi inte fatta något beslut som innebär administrativa kostnader som överstiger de 3 miljoner, som skatten beräknas inbringa på flygbensinen. Men å andra sidan inbringar ju bensinskatten totalt ca 12 miljarder kronor per år, så de här 3 miljonerna är nästan försumbara i sammanhanget, om vi därmed kan stimulera utbildningen av välutbildade privatflygare, så att tillgången ökar. Det är inte bara de enskilda privatflygarna som drabbas av de ökade kostnaderna, utan även flygklubbarna får till följd härav stora problem och tvingas kanske i vissa fall att lägga ned verksamheten. Civilförsvarets tillgång på privatflygare kan komma att bli mycket begränsad. En annan följd av beskattning av all bensin för flygändamål skulle vara att konkurrensen mellan bensinoch fotogendrivna flygplan skulle bli svårt snedvriden.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

Herr talman! Det föreliggande betänkandet omfattar bara två reservationer. Som framkommit står dessa i motsats till varandra. De borgerliga vill uppnå skattefrihet för privatflyget, och vänsterpartiet kommunisterna vill slopa skattefriheten. I fråga om just beskattningen har tidigare framförts olika synpunkter. Vi har också från majoritetens sida sagt att skulle det vara svårt att tillämpa nuvarande bestämmelser, finns det skäl att se över dessa. Det är ju av det skälet som regeringen uppdragit åt riksskatteverket att i samråd med luftfartsverket kartlägga administrationen och kontrollen av beskattningen. Nu föreligger det en rapport, som också har åberopats, och riksskatteverket har angett olika alternativ. Eftersom dessa övervägs och bereds för närvarande av regeringen, finns det, tycker vi från utskottsmajoritetens sida, således skäl att avvakta förslag från regeringen. Det är en mycket vanlig parlamentarisk tradition som vi då följer. För att visa att detta kanske inte är alldeles så enkelt säger riksskatteverket att den bästa lösningen är att helt avskaffa avdragsrätten för bensin som förbrukas av luftfartyg. Men om man av olika anledningar från samhällets sida anser sig böra stödja viss flygverksamhet, bör detta ske genom direkta stödåtgärder. Man säger också att det bör undersökas i vad mån oönskade effekter av slopad skattefrihet kan neutraliseras genom åtgärder utanför skattebestämmelsernas område. Luftfartsverket anser att skattefrihet för flygbensin skulle anknytas till försäljningsställe på så vis att bensin som säljs från flygdrivmedelsanläggning på flygplatsen skulle vara skattefri. Detta överensstämmer med förslagen i de borgerligas reservation. Fördelarna skulle, säger man, vara påtagliga såväl från administrativ synpunkt som vad gäller kontrollmöjligheterna. Man kan således anlägga olika synpunkter på denna fråga. Vi tycker då att vi skall låta regeringen slutföra beredningen av ärendet och återkomma. Med de orden yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på de föreliggande reservationerna.
Herr talman! Bo Forslund säger att frågan är föremål för överväganden i regeringskansliet och att det finns anledning att avvakta resultatet av dessa överväganden. Men, Bo Forslund, regeringen införde, med stöd av den socialistiska majoriteten i riksdagen, för tre år sedan en ordning som blivit utsatt för mycket hård kritik. Att riksskatteverket i mycket skarpa och bestämda ordalag underkänner det system som infördes borde mana till besinning. De övriga riksdagspartierna har varit beredda att redan nu ta ställning i den ena eller den andra riktningen. Socialdemokraterna vill avvakta. Jag undrar om Bo Forslund är stolt över att försvara en så handlingskraftig regering. Jag upprepar mitt yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skall tala om skatteutskottets betänkande 41. I maj 1985 konstaterade regeringen att den ekonomiska utvecklingen under årets första månader visade en snabbare uppgång än förväntat. Främst gällde det den privata konsumtionen och efterfrågan på importerade varor. Bl. a. konstaterades att nyregistreringen av bilar hade ökat med 22 9 årets fyra första månader jämfört med samma månader året innan. För att dämpa den lånefinansierade privata konsumtionen och öka sparandet föreslogs olika åtgärder. I proposition 1984/85:217 föreslogs bl.a. att bilaccisen skulle fördubblas. Det skulle medföra en skattehöjning på ca 4 000 kr. för en normalbil. Samtidigt sade finansministern: ”Som ett led i miljöpolitiken avser jag att senare föreslå regeringen att bilaccisen sänks för de bilar som uppfyller de strängare regler för avgasrening som kommer att gälla i framtiden.” Vidare föreslog regeringen i proposition 1984/85:127 ett program mot luftföroreningar och försurning. Propositionen gick ut på skärpta avgasreningskrav för personbilar motsvarande nuvarande amerikanska krav. Dessa avgasreningskrav kan införas frivilligt fr.o.m. 1987 års bilmodeller. För att en sådan frivillig introduktion skall få önskvärt resultat sades det att särskilda ekonomiska stimulanser skulle införas under en övergångstid. Dessa skulle utformas så att kostnaderna för avgasreningen kompenseras genom en lägre försäljningsskatt. Och här säger finansministern att den föreslagna höjningen av försäljningsskatten ger utrymme för en sådan kompensation. Finansministern säger också att han skall återkomma i annat sammanhang med förslag om nedsättning. Regeringens förslag på höjd bilaccis gick inte igenom i sin helhet, utan riksdagen höjde bilaccisen med halva det av regeringen föreslagna beloppet. Nu kommer regeringen igen i proposition 1985/86:145 och föreslår den utlovade sänkningen av bilaccisen. Nedsättningen förslås utformad så att endast den del av bilaccisen för en personbil som överstiger 5 200 kr. skall betalas. 5 200 kr. lär motsvara merkostnaden för att uppfylla avgasreningskraven. Så långt tycker vi i folkpartiet att detta är bra. Det är angeläget att vi stimulerar till köp av personbilar med avgasrening redan innan det blir obligatoriskt. För oss alla är det viktigt att skadliga utsläpp och avgaser från olika förbränningskällor minskar. Inte minst gäller detta bilavgaserna. Bilavgaser från såväl bensinsom dieseldrivna fordon innehåller åtskilliga kemiska ämnen, varav flera är cancerframkallande. Emellertid vill regeringen höja bilaccisen för att betala den nämnda sänkningen. Regeringen vill höja bilaccisen för alla personbilar av 1987 års modell med 1 kr. till 5:80 kr. per kg och för personbilar av 1988 års modell med 2 kr. till 6:80 kr. per kg fordonsvikt. Både ekonomiska och moraliska argument tycker vi bör fälla detta förslag. Ekonomiskt är accishöjningen olycklig och onödig. Bilskatten har under de senaste åren stigit snabbare än andra bilutgifter. Ytterligare höjningar innebär bara att ekonomiskt svagare grupper ställs utan praktiska möjligheter att inneha nya trafiksäkra, bränslesnåla och miljövänliga bilar. Det moraliska skälet är att bilaccisen höjdes så sent som för ett år sedan och finansministern då sade att just den höjningen skulle användas till sänkt försäljningsskatt. Vi i folkpartiet är inte beredda att höja bilaccisen nu, och därför yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 41 behandlas frågan om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar. Vi ser naturligtvis med tillfredsställelse att en differentiering av bilaccisen sker med hänsyn till om fordon har avgasrening eller ej och att detta genomförs nu. Men som framgår av reservationen anser vi från centerns sida att beslutet förra året innebar att inga nya höjningar skulle ske i samband med att en differentiering av bilaccisen infördes. Den skattelättnad för personbilar av 1987 och 1988 års modeller, som uppfyller de skärpta avgasreningskrav som obligatoriskt skall gälla för personbilar av 1989 års modell eller senare, skulle genomföras genom en sänkning av försäljningsskatten på dessa fordon. När nu regeringen på nytt föreslår en höjning av denna skatt med 1 kr. per kg för 1987 och ytterligare 1 kr. per kg fordonsvikt för 1988 års modeller yrkar vi avslag på detta förslag. Bilisterna är i dag hårt drabbade och hårt beskattade, samtidigt som möjligheterna att göra avdrag för arbetsresor har begränsats. Bilen är för de allra flesta bilägare ingen lyxvara, utan ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Att ytterligare fördyra kostnaderna för detta anser vi vara orättvist. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, utan ber att med detta få yrka bifall till den reservation som har fogats till utskottsbetänkandet.

Herr talman! För någon tid sedan fattade riksdagen på förslag av regeringen beslut om skärpta avgasreningskrav för personbilar. Beslutet innebar bl.a. att kraven skulle införas frivilligt på 1987 och 1988 års modeller och obligatoriskt fr.o.m. 1989 års modeller. Vidare fastslogs att den s.k. bilaccisen skulle sättas ned på 1987 och 1988 års modeller för att på det viset stimulera en övergång till de skärpta avgasreningskraven. Effekten på statsbudgeten skulle emellertid vara neutral, dvs. ett inkomstbortfall skulle på något sätt kompenseras. Orsaken till att man inte redan vid detta tillfälle fastställde vilka skattesatser som skulle gälla var att den tänkta ändringen av bilaccisen först skulle, som man sade, notificeras i GATT och EFTA. Så har nu skett, och de konkreta förslagen innebär att bilaccisen skall sättas ned med högst 5 200 kr. för personbilar av 1987 och 1988 års modeller som uppfyller de skärpta avgasreningskraven. Vidare skall det inkomstbortfall som uppstår kompenseras genom en generell höjning av accisen för personbilar av 1987 års modell med 1 kr. per kg tjänstevikt och för personbilar av 1988 års modell med ytterligare 1 kr. per kg. När Stig Josefson och Ewy Möller nu hävdar att förslaget kommer att drabba bilismen hårt — ungefär så sade de — är det inte riktigt med sanningen överensstämmande. Inkomsterna genom den generella skattehöjningen kommer nämligen att ograverade gå tillbaka till bilismen i form av en skattesänkning för de framsynta bilköpare som skaffar sig bilar som uppfyller de skärpta avgasreningskraven. Det är alltså inte fråga om att ytterligare belasta bilismen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord tillstyrks av skatteutskottets majoritet. De borgerliga partierna reserverar sig. Från det hållet är man med på den föreslagna sänkningen, men motsätter sig den generella höjningen för att kompensera inkomstbortfallet. Resultatet av den manövern blir naturligtvis att budgetunderskottet kommer att öka. En ökning av budgetunderskottet kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vi har genom ett hårt och målmedvetet arbete lyckats pressa ned budgetunderskottet över all förväntan. Det arbetet måste fortsätta ytterligare ett tag, och då har vi helt enkelt inte råd med någon opportunistisk låt-gå-politik i detta sammanhang.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 När vi för ungefär ett år sedan höjde bilaccisen sade finansministern att denna höjning skulle täcka även sänkningen av accisen på de avgasrenade bilarna, påpekade Britta Bjelle. Men då skall man ha klart för sig att finansministern när han sade det hade lagt fram ett förslag, som innebar en höjning av bilaccisen från 3:20 till 6:40 per kg tjänstevikt. Detta blev emellertid inte riksdagens beslut. Riksdagen gick emot finansministern och beslutade i stället om en höjning till bara 4:80. Den föreslagna höjningen halverades alltså. Då säger det sig självt att det beslutet inte gav något utrymme för att sänka bilaccisen för de avgasrenade bilarna. Helt följdriktigt kommer därför finansministern nu tillbaka med förslag om en höjning.

Herr talman! Jag vet inte varifrån Lars Hedfors har fått sina beräkningar när det gäller hur mycket pengar som kommer in genom den höjda bilaccisen och hur mycket den nya sänkningen skall kosta. Jag har gått tillbaka till gamla propositioner, snabbprotokoll och betänkanden från skatteutskottet, och ingenstans har jag hittat några som helst beräkningar. Vad som är intressant är att finansministern, som jag sade också i mitt inledningsanförande, i proposition 1984/85:217 om den då aktuella höjningen av bilaccisen sade: ”Den nu föreslagna höjningen av skatten ger utrymme för en sådan kompensation.” Det står inte hur mycket av utrymmet som behövdes för kompensationen eller hur mycket den skulle kosta. Dessutom framgår det klart av den propositionen att den första accishöjningen var avpassad för att begränsa människors köp av nya bilar. Man ville få ned konsumtionen när det gällde nyförvärv av bilar. Det var skälet till accishöjningen. Men samtidigt sade finansministern att det fanns utrymme för en senare höjning. Bilaccishöjningen den gången var alltså inte alls avpassad till vad det egentligen skulle kosta att senare sänka bilaccisen för avgasrenade bilar. Jag har, som jag sade, gått tillbaka till gamla handlingar och letat, men jag har inte någonstans kunnat finna några beräkningar som exakt visar att man måste höja accisen med 1 kr. 1987 och 1 kr. 1988 för de bilar som inte har avgasrening för att få fram en jämvikt så att det blir statsfinansiellt neutralt. Därför vore det intressant att få veta varifrån Lars Hedfors har fått sina beräkningar. Det vore också intressant att få veta exakt hur mycket bilaccishöjningen gav förra gången, vad den nu föreslagna sänkta bilaccisen kostar — det talades om 5 200 kr. per bil — och hur mycket den nya höjningen ger. Då kan man avgöra om det blir jämvikt.
Herr talman! Man kan inte särskilja beslutet 1985 och beslutet i dag. Som vi tolkar beslutet 1985 skulle det ge utrymme för en skattesänkning för de bilar som fyller kraven på fullständig avgasrening. I botten på denna diskussion och ställningstagandena både förra året och nu ligger en åsiktsskillnad, en skillnad i hur vi ser på bilen som ett nödvändigt fortskaffningsmedel. För glesbygdens folk och för många många andra är bilen ett nödvändigt fortskaffningsmedel. För dessa människor skulle det innebära mycket stora problem, om de inte hade möjlighet att använda bil. Jag anser därför att det är orimligt att ytterligare belägga bilismen med en ökad beskattning. Vi kan också se på pendlarnas situation, där det naturligtvis också finns en Prot. 1985/86:139 = åsiktsskillnad. Vi vill inte bara låta människorna få möjlighet att bosätta sig alldeles i närheten av arbetsplatsen utan också ge dem större frihet att välja. Även på den punkten har vi gång på gång sett att socialdemokraterna har en negativ inställning. Det är detta som utgör grunden till att vi i det här fallet har delade uppfattningar.
Herr talman! När förslag om höjning av bilaccisen debatterades i riksdagen senast, dvs. i juni 1985, fanns det två huvudsyften med förslaget. Det första syftet var att man skulle försöka komma till rätta med ett växande bytesbalansunderskott. Det andra syftet var att man skulle försöka komma till rätta med ett då ganska högt budgetunderskott. Detta var det viktiga. Det var motivet för att man skulle höja bilaccisen. Samtidigt sade finansministern i en bisats att om man får höja bilaccisen från 3:20 till 6:40 kr. per kilogram tjänstevikt kommer det att kunna finnas utrymme för en sänkning av bilaccisen för de fordon som uppfyller de skärpta kraven på avgasrening. Det förslaget gick inte igenom i riksdagen, eftersom det blev en kompromiss mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna. Höjningen stannade vid 4:80 kr. Då menar jag att det är rimligt att anta — det finns i varje fall ingenting som motsäger detta — att den möjligheten att finansiera bilaccisen bortfaller. Jag menar också att det är logiskt och konsekvent av regeringen att komma tillbaka med ett nytt förslag, som inte på något vis drabbar bilismen, eftersom pengarna går tillbaka till bilismen. Jag tror att vi kan hålla på att träta om detta ganska länge, men så uppfattade vi beslutet i riksdagen den gången. Ni som representerar de borgerliga partierna här i riksdagen vill vara med och sänka skatten, men ni vill inte vara med om att ta fram pengarna till skattesänkningen. Det tycker jaginte är särskilt modigt av er. Ni smiter från notan, skulle man kunna säga. Det kommer att innebära att budgetunderskottet ökar.

Herr talman! Det är ganska intressant att höra Lars Hedfors säga att vi smiter från notan, att vi inte vill vara med och betala osv. Men det finns ju inga beräkningar! Det finns ju ingenting som visar vad bilaccisen egentligen gav. Det finns heller ingenting som visar att de pengarna inte räcker till den sänkning som det är frågan om nu. Det finns inget som visar vad den nya bilaccisen egentligen ger i pengar, så att man kan få en jämförelse. Lars Hedfors använder sådana ord som ”rimligt” och ”att anta”. Jag kan också säga att det är rimligt att tro att den stora höjning av bilaccisen som beslutades i juni förra året räcker för att man skall kunna sänka bilaccisen nu. Eftersom det inte finns något underlag att bygga en höjning på är det också rimligt för folkpartiet att i det läget säga nej till en ny skattehöjning. Det finns ett beslut sedan tidigare, där det sades att pengar som togs in i samband med höjningen av bilaccisen i juni 1985 också skulle användas för ändamålet att sänka bilaccisen nu.
Prot. 1985/86:139 Herr talman! När Lars Hedfors säger att förra årets förslag att höja 13 maj 1986 försäljningsskatten tillkom för att dämpa bilinköpen, kan man fråga sig om Andradförsälja: det är lika angeläget att använda detta argument i år. Om man i en akut ke RR IRENE situation vill dämpa bilinköpen, tar man ju alltid till litet kraftigt. Därför Hok KRYA person uar tycker jag att hans argument är ganska dåligt i dagens debatt. Lars Hedfors sade att vi smiter från att betala notan, men jag vill framhålla att vi genom riksdagsbeslutet förra året har varit med om att betala notan. Vi tolkade också riksdagsbeslutet så, att höjningen skulle vara tillräcklig för att medge en reducering för dem som nu köper bilar med en fullgod avgasrening.

Herr talman! Britta Bjelle efterlyser beräkningar. Det var noggranna beräkningar som låg bakom förslaget i juni månad 1985. Finansdepartementets experter hade räknat fram, att om vi skulle kunna sänka bilaccisen för bilar som uppfyllde de skärpta kraven på avgasrening, måste bilaccisen höjas från 3:20 kr. till 6:40 kr. per kg tjänstevikt. Det ville inte riksdagen gå med på, och därför är det nödvändigt att komma tillbaka och begära mera pengar. Sedan frågade Stig Josefson om förslaget syftar till att dämpa bilismen. Jag trodde faktiskt att syftet med förslaget framgick ganska klart. Förslagets syfte är att stimulera bilägarna att skaffa sig bilar, som uppfyller de skärpta kraven på avgasrening, så att det släpps ut mindre med kväveoxid i naturen med påföljd att försurningen i mark och miljö minskar. Jag hoppades faktiskt att Stig Josefson ville ställa sig bakom detta. Ewy Möller fortsatte att hävda att det här skulle vara någonting som är negativt för bilismen. Det är inte sant, Ewy Möller. Jag har visat att de pengar som vi får in från bilismen går tillbaka till bilismen. Det rör sig alltså inte på något vis om någon negativism mot bilismen, utan det är ett försök att förbättra miljön — och alla måste vara med och betala.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag inte har yrkat på någon ändring beträffande den reducering av försäljningsskatten som här föreslås när det gäller bilar med fullgod avgasrening.
Herr talman! Jag kunde inte låta bli att läsa i regeringens proposition 1984/85:217, som Lars Hedfors åsyftar. Såvitt jag kan se står det inte där att just den fördubbling som det är fråga om skulle vara avpassad för en senare sänkning av bilaccisen — då visste man inte ens hur mycket den skulle sänkas. Det står bara: ”Som jag förordat bör försäljningsskatten nu höjas med 100 96.” Vidare står det: ”Den nu föreslagna höjningen av skatten ger utrymme för en sådan kompensation. Jag avser därför att——-- återkomma Det finns inga beräkningar som visar att det är exakt den höjning som regeringen då föreslog som i dag motsvarar sänkningen på 5 200 kr., utan den höjningen var tilltagen för att dämpa köp av nya bilar. Vi har varit med om att finansiera den sänkning som nu har föreslagits.
Herr talman! Britta Bjelle har nu själv läst i propositionen att höjningen skulle ge utrymme för en sänkning av bilaccisen på avgasrenade bilar om man —- nota bene! — höjde accisen från 3:20 kr. till 6:40 kr. Nu blev så inte fallet, utan accisen höjdes inte till mer än 4:80 kr. Det finns följaktligen inte längre något utrymme för en sänkning, och då är det regeringens plikt att komma tillbaka med en proposition.

Herr talman! Det knappt tjugotal motioner inom aktiebeskattningens område som vi nu skall behandla hade jag hoppats och trott skulle ha tagits upp här i kammaren i anslutning till den proposition om aktiebeskattningen som i propositionsförteckningen angavs skulle avlämnas i april månad. Till yttermera visso skrev finansministern redan den 6 mars i proposition 140 i anslutning till förslaget om fördubblad moms på aktiehandeln att han inom kort avsåg att framlägga en proposition om ändrade värderingsregler för aktier vid arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen. I likhet med vad en utredning föreslog hade finansministern tänkt sig att man vid arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen skulle ta hänsyn till den latenta skatteskulden i så mån att skatteunderlaget skulle utgöra 75 90 av aktiernas marknadsvärde. På så vis skulle den mångomtalade s.k. Kistnereffekten kunna undvikas, där hela dödsboets tillgångar på ca 300 milj.kr. försvann genom skyhög arvsskatt och dessutom reavinstskatt och omsättningsskatt på alla de aktier som man var tvungen att sälja för att få pengar till arvsskatten. Avsikten var alltså att propositionen skulle behandlas av vårriksdagen och de nya värderingsgrunderna för arv och gåva gälla från kommande halvårsskifte, medan den nya förmögenhetsbeskattningen skulle gälla fr.o.m. 1987 års taxering. Från moderata samlingspartiets sida har vi i flera år motionerat om att hänsyn skulle tas till den latenta skatteskulden, och vi hälsade självfallet utredningens förslag med tillfredsställelse, även om vi ansåg att skatteunderlaget skulle utgöra 65 96 av aktiernas marknadsvärde. Man frågar sig nu varför det inte har kommit någon proposition. Det går knappast att skylla på bristande tid, eftersom propositionen uppenbarligen var nära förestående redan den 6 mars. Socialdemokraternas talesman Jan Bergqvist har självfallet nu skyldighet att inför kammaren redogöra för varför det inte har blivit någon proposition och också klargöra när den är att vänta. I skatteutskottets betänkande 46 finns det sju gemensamma reservationer från de tre borgerliga partierna. Förmögenhetsvärderingen av börsnoterade aktier har jag redan nämnt, och i en annan reservation påtalar vi det enligt vår uppfattning ologiska i att OTC-aktier beskattas hårdare vid arv och gåva än vid förmögenhet. Det enskilda aktiesparandet har minskat radikalt till förmån för det institutionella ägandet. Att denna utveckling är olycklig tror jag att även socialdemokraterna kan skriva under på. Ändå vill man inte stimulera hushållssparandet i aktier genom att ändra på den orimliga dubbelbeskattningen av utdelad vinst. I början av 1980-talet mildrades denna dubbelbeskattning något genom en skattereduktion på utdelningen från börsnoterade aktier med maximalt 2 250 kr. För icke börsnoterade bolag genomfördes också vissa reduktioner. Socialdemokraterna har som bekant avskaffat skattereduceringen för börsaktier. I avvaktan på ett stegvis avskaffande av dubbelbeskattningen bör den skattereduktion som gällde 1982 och 1983 återinföras. Aktier missgynnas när det gäller realisationsvinstbeskattning i jämförelse med annat sparande. Därmed stimuleras sparande i improduktiva investeringar, vilket förvisso inte gagnar svenskt näringsliv. I första hand bör den skärpning av reavinstbeskattningen som infördes hösten 1983 slopas och tidigare regler återinföras. Enligt nuvarande regler är sparandet i allemansfonder skattemässigt fördelaktigare än i aktiesparfonderna. Självfallet är det ett rättvisekrav att konkurrensneutralitet råder mellan dessa två sparformer, och vi begär i en reservation förslag från regeringen syftande härtill. Slutligen tar vi tillsammans med folkpartiet upp frågan om anställdas aktieförvärv i det egna företaget. Skattemässigt har det skett en viss förbättring genom att man slopat förmånsbeskattningen, dvs. skillnaden mellan emissionskursen och kursen vid introduktionen på marknaden. Vissa enligt vår uppfattning onödiga villkor finns dock kvar. Varje anställd får sålunda inte köpa aktier i det egna företaget för mer än 30 000 kr. Dessutom råder en viss spärr för hur stor procent aktier samtliga anställda får teckna vid en emission. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer utom nr 6.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1985/86:46 behandlas ett flertal motioner om aktiebeskattningen. Utskottet framhåller angelägenheten av att företagen på olika sätt skall kunna skaffa riskkapital och även att aktiesparandet bör uppmuntras för att bredda intresset för aktier bland allmänheten. Utskottet bestrider inte heller att nuvarande skatteregler kan medföra problem, att detaljer kan behöva ändras och att behov av en fortlöpande översyn av reglerna är nödvändig. Så långt, herr talman, är allt gott och väl. Men när det sedan kommer till realbehandling av ett flertal motioner som alla har en gemensam målsättning, nämligen att just ändra detaljer, att begära översyn osv., då är inte längre viljan så stark hos utskottets majoritet. I folkpartiets skattemotion behandlar vi bland många andra skattefrågor även kapitaloch aktiebeskattningen. Vi anser det ytterst angeläget att vi får enklare skatteregler med bättre överskådlighet. De skatteförändringar vi föreslår är främst till för att minska snedvridningar i systemet och skapa ett skattesystem som befrämjar den tillväxt i samhället som skall ge oss full sysselsättning och ökade realinkomster. Herr talman! Beskattningen av såväl kapital som kapitalavkastning är just en sådan typ av beskattning där det i dag är svårt att se något mönster i reglerna. Fastigheter tas upp till taxeringsvärdet, mindre företag tas upp till 30 96 av substansvärdet, skogskontot tas upp till 50 26, medan aktier värderas till marknadsvärdet. Även när det gäller realisationsvinstbeskattningen så är variationen stor mellan olika skatteobjekt såsom villor, bostadsrätter och olika gamla aktier OSV. Beskattningen av kapitalinkomster skiljer sig också avsevärt åt. Det sparande som finansierar statens upplåning är gynnsamt behandlat, medan t.ex. avkastningen på aktier i många fall fortfarande är dubbelbeskattad. Med tanke på att hushållssparandet minskat kraftigt de senaste åren är det ytterst angeläget att stimulera hushållen att återigen satsa på långsiktigt sparande. Kravet i reservation nr 1 att riksdagen skall begära ett förslag från regeringen om successivt avskaffande av dubbelbeskattningen av utdelad vinst anser vi vara välmotiverat, och jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Enligt folkpartiet är det nödvändigt att en större del av det totala sparandet sker i enskilda hushåll, och vi bör skapa en beskattning av avkastningen på långsiktigt sparande som är neutral vad gäller olika sparformer. Vi är medvetna om att det statsfinansiella läget kan innebära att vissa åtgärder kan införas först på sikt, men för att skapa något som liknar neutralitet mellan olika sparformer så bör skattereduktionen på aktieutdelningar återinföras, varigenom näringslivets möjligheter att skaffa riskvilligt kapital ökas och större rättvisa skapas för det enskilda aktiesparandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! Som utskottet framhåller kan reglerna vid arvsoch gåvobeskattningen slå hårt, och man hänvisar därvid till det delbetänkande från arvsoch gåvoskattekommittén där man föreslår att aktier med hänsyn till den latenta skatteskulden skall värderas till 75 70 av marknadsvärdet. Utskottet anser att denna regel bör användas även när det gäller förmögenhetsbeskattningen. I folkpartiets skattemotion föreslår vi att aktier och liknande värdepapper får åsättas ett som vi kallar det taxeringsvärde på 65 26 av marknadsvärdet vid såväl förmögenhetsbeskattningen som vid beskattningen av arv och gåva. Regeringen bör även lägga fram förslag att de s.k. OTC-aktierna skall värderas på samma sätt vid arvsoch gåvobeskattningen som vid förmögenhetsbeskattningen, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 3 och 4. Herr talman! Det kan inte vara sund skattepolitik att vid realisationsvinstbeskattningen missgynna sparande i aktier jämfört med annat sparande. Att spara och satsa riskvilligt kapital i svensk företagsamhet måste ur samhällets synpunkt värderas högre än improduktiva investeringar i diamanter, konst och andra samlarobjekt. Beskattningen av aktievinster är i Sverige mycket högre än i andra jämförbara länder och dessutom invecklad och krånglig. Det räcker härvidlag inte enbart att förenkla regler, utan enligt vår uppfattning bör här snarast en allsidig översyn komma till stånd för att vi skall uppnå större jämförbarhet med andra reavinstregler. Härvid bör t.ex. beaktas förslaget i folkpartiets motion Sk320 att omplaceringar inom en aktieportfölj inte blir reavinstbeskattade, utan att beskattning bör ske först vid nettoförsäljning. Detta stimulerar till ökad rörlighet och även till återinvesteringar i aktier. I reservation nr 5, till vilken jag yrkar bifall, begärs en skyndsam översyn av aktievinstbeskattningen. I motion Sk303 tas upp frågor om nya sparformer för aktier, något som folkpartiet förordat tidigare, och jag yrkar bifall till reservation nr 7 liksom till reservation nr 8, vari begärs att samma regler bör gälla för reavinster i aktiesparfonder som för sparande i allemansfonder. Herr talman! Folkpartiet tror på andel-i-vinst-system på företagsnivå och vill uppmuntra de anställda att bli medägare i de företag där de arbetar. Om vi vill stimulera enskilt medägande så bör självfallet inte de anställdas aktieförvärv bli föremål för förmånsbeskattning. Tvärtom bör sådana förvärv uppmuntras, och i reservation nr 9 begärs förslag om lindringar i denna beskattning. Om de anställdas förvärv sker på samma villkor och till samma emissionskurs som erbjuds allmänheten, skall enligt folkpartiets mening inga begränsningar finnas för de anställdas förvärv. Det finns självfallet inga skäl för att diskriminera de anställda i denna fråga. Jag yrkar, herr talman, således bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 46 om aktiebeskattning har fogats inte mindre än nio reservationer. Jag skall något beröra de reservationer där mitt namn finns med. I reservation 1, som rör dubbelbeskattning av aktievinst, finns motiveringen för samtliga reservationer som undertecknats av representanter för centern, folkpartiet och moderaterna. Vad vi framför allt riktar kritik emot är de konsekvenser som nuvarande aktielagstiftning kan medföra. Enligt min uppfattning är det därför angeläget med en översyn av aktievinstbeskattningen. Detta krav ställs också konkret i reservation 5. Ett återinförande av skattereduktionen för mindre aktieutdelningar skulle lindra dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, stimulera aktiesparande och också skapa möjligheter för näringslivet att anskaffa riskvilligt kapital. Att återinföra skattereduktionen för mindre utdelningar är en direkt form av stimulans, som riktar sig till hushållens sparande i aktier. Förmögenhetsvärderingen av aktier har uppmärksammats i några aktuella fall, vilket också medfört att frågan blivit föremål för utredning. I nu föreliggande utredningsbetänkande föreslås att den latenta skulden på börsnoterade aktier skall beaktas vid arvsoch gåvobeskattningar genom att aktierna endast tas upp till 75 926 av marknadsvärdet. I reservation 3 framhåller vi reservanter att värdet bör reduceras till 65 96 av marknadsvärdet och att detta värde skall tillämpas vid den årliga förmögenhetsbeskattningen. I reservation 4 berörs beskattningen av OTC-aktier, och det krävs att samma regler skall gälla vid arvsoch gåvobeskattningen som vid förmögenhetsbeskattningen. I reservation 7 tar vi upp frågan om andra sparstimulerande åtgärder. Att öka hushållssparandet är oerhört viktigt, liksom att öka det privata intresset för sparande i aktier. Det är därför angeläget att pröva nya vägar för att öka det privata intresset för aktiesparande. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka avslag på samtliga reservationer utom reservation 6 — för att svara de föregående talarna. Reservation 6 däremot yrkar jag bifall till. Spekulation i aktier är en lönsam affär. Det framgår om man tittar litet grand på de utdelningar m.m. som har ägt rum under många år. Och om man tittar på aktieutdelningarna för i år, så finner man att det varit en ökning med i genomsnitt 28 26. Det är ju väsentligt mer än vad exempelvis lönarbetarna får i löneökning ens under en mycket lång tidsperiod. Ser man på verkstadsindustrins aktieutdelningar för i år, så finner man att de 19 stora verkstadsföretagens utdelningar varierar mellan 2 och 660 milj.kr. Ökningsprocenten för dessa är genomsnittligt 27 9. Ser man på en topplista för höjda aktieutdelningar, finner man bland de 27 eminenta företag som där finns uppsatta siffror som visar en ökning mellan 933 96 som högst och som lägst en höjning på enbart 21 96. Dessa siffror är tagna ur tidningen Affärsvärlden nr 70 år 1986. Det finns anledning att begrunda dem och citera tidningen i en debatt här i riksdagen om aktievinstbeskattningen. Herr talman! Det har ju varit litet skillnad mellan ökningen av utdelningen tilllönearbetarna på deras arbetsinsatser och utdelningen till aktieägarna och bolagen på deras innehav av aktier. Om man ser på hur det såg ut under hela 1970-talet så kan man väl säga att dagsvärdet på börsen — det som man läser av den sista december varje år — då låg ungefärligen stilla. Detsamma kan man säga om omsättningen på aktiebörsen. Om man däremot ser på vad som hände mellan 1979 och fjolåret, som är den senaste tidpunkt som vi kan jämföra med i dessa sammanhang, så finner vi att börsvärdet har blivit ungefär 6,3 gånger större under senare år, alltså ökat drygt 600 96. Omsättningen har blivit 43 gånger större, alltså ökat en bra bit över 4 000 96. Det finns skäl att ta med dessa uppgifter i en diskussion om aktievinstbeskattningen, samtidigt som man bör beakta att löneökningarna under samma period inte uppgick till mer än mellan 50 och 60 9. Man kan alltså konstatera att det ger större inkomster att spekulera i aktier än att utföra ett hederligt arbete — även om detta är välbetalt. Dessutom kan man konstatera att beskattningen av de höga spekulationsvinsterna är väsentligt mycket lägre än beskattningen av arbetsinkomster. Arbetsfria inkomster gynnas och arbetsinkomster missgynnas, om man så vill. Av detta kan jag dra slutsatsen att det är riktigt att höja beskattningen på aktievinster. Det är riktigt att höja aktieomsättningsskatten — vi kommer tillbaka till detta i ett annat betänkande, där också vpk:s krav om en ökning till 6 76 av aktieomsättningsskatten tas upp. Det är också riktigt att kräva en skärpning av realisationsvinstbeskattningar. Hela vinsten läggs till grund vid beräkning av reavinsten på aktier som man haft högst två år. De beskattas alltså till 100 26. Det tycker vi är riktigt. Men om man ser till vad som sker efter två år, så finner man att endast 40 20 av reavinsten tas upp till beskattning. Jämför man detta med en arbetsinkomst, och låt mig jämföra med en normal industriarbetarinkomst för i år, innebär detta att industriarbetaren som knegat ihop 100 000 kr. får betala ungefär 36 000 kr. i skatt, medan den som ligger hemma på sofflocket och bara har en inkomst på aktier på motsvarande belopp inte kommer att betala mer än högst 10 000 kr. i skatt. Det är en anmärkningsvärd skillnad. Det borde vara det omvända förhållandet. Mindre än en tredjedel av vad man får betala i skatt av en arbetsinkomst betalar man i skatt när det gäller aktiespekulation. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt att 40-procentsnivån skall ändras till 75 26. Då har vi tagit hänsyn till viss inflationsutveckling, som kan ha medfört ett lägre värde i fast pris på aktierna jämfört med inkomsttillfället. I och med detta anser vi att vi i princip har uppnått en fullständig beskattning av realisationsvinsterna, och så bör det vara. Vi har i motionen framfört att man bör införa nya värderingsregler för OTC-aktier. De nuvarande reglerna är väsentligt gynnsammare än värderingsreglerna för börsnoterade aktier. Detta har även utskottets majoritet tagit fasta på. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom den kritik som vi har framfört mot dessa värderingsregler. Utskottet utgår också från att regeringen skall komma till riksdagen med förslag om en justering av dem. Herr talman! Jag måste också något kommentera tidigare gjorda inlägg. Knut Wachtmeister sade att det enskilda aktieägandet har minskat och att det institutionella har ökat. Så långt är vi överens. Men jag är inte så säker på att det enskilda har minskat och det institutionella har ökat med utgångspunkt i de beskattningsregler som Knut Wachtmeister talar sig varm för, nämligen att man skall minska beskattningen för det enskilda aktieägandet. Att det institutionella aktieägandet har tagit över tror jag beror på att det är ett så stort finanskapital som ligger bakom detta och att det enskilda ägandet därigenom har skjutits åt sidan. Tittar man på hur likviditeten i företagen ser ut i dag finner man att företagens likviditet i dag är omkring 200 miljarder kronor. Det är klart att detta är en av orsakerna till att aktiebörsen har betett sig som den har gjort under 1980-talet med de enorma ökningarna. ”Skutten” på börsen beror nog mer på hög likviditet och spekulationsintressen i bolagen än på beskattning för enskilt aktieägande. Leif Olsson sade att man ville stimulera ökad rörlighet och därigenom minska beskattningen, eller rättare sagt göra en annan värdering av när realisationsvinsterna skulle komma in i bilden. Herr talman! Jag vet inte om det finns anledning att ha ytterligare rörlighet på aktiebörsen än den ökade rörlighet som har uppnåtts under den senare delen av 1980-talet. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Tommy Franzén apostroferade mitt inlägg. Därför har jag anledning att gå i svaromål. Tommy Franzén talade om att aktieägarna har fått en utdelningsökning på 28 Ye, vilket var långt mer än vad lönearbetarna hade fått. Men Tommy Franzén undvek att tala om att riksdagsmajoriteten beslutade att det inte skulle bli några höjningar av aktieutdelningarna för 1984. Då är det naturligt med en sådan effekt. Tommy Franzén tycker inte om dem som ligger på sofflocket och tjänar pengar på arbetsinkomster, som han anser att det är att äga aktier. Men han säger inte något om dem som ligger hemma på sofflocket och tjänar pengar på tips, lotto och toto. Det är tydligen en Gudi behaglig gärning. Men att satsa sina besparingar på svenskt näringsliv, och därmed få en viss avkastning, men samtidigt utsätta sig för stora risker, det tycker Tommy Franzén är förkastligt. Jag beklagar att hushållssparandet har minskat till förmån för det institutionella sparandet, och den utvecklingen kommer att fortsätta om vi inte gör något åt skattereglerna. Dessutom kommer många att fly landet — en hel del har redan gjort det — därför att det för dem blir rent negativt att äga aktier: de får betala mer i skatt än vad som motsvarar utdelningen. Beträffande de 200 miljarder i likviditet som flyter runt och stimulerar till klipp på den svenska aktiebörsen kan jag tala om för Tommy Franzén att en stor del av dem beror på att vi har en valutareglering, som tvingar de företag som gör investeringar utomlands att låna upp pengar härtill utanför Sverige, i stället för att ta medel härför från den svenska marknaden. Det är ytterligare en anledning till att vi måste ändra på villkoren för aktiesparandet.
Herr talman! Tommy Franzén tog upp ett resonemang om det hederliga arbetet och sofflocket, något som redan har berörts av Knut Wachtmeister. Jag vill dock peka på att det här är det enskilda sparandet, hushållssparandet, som vi talar om. Jag kan försäkra Tommy Franzén att jag i mitt dagliga jobb som bankman på en mindre industriort i Bohuslän nästan varje dag ser att arbetarna på motorsågsfabriken och konfektionsfabriken har blivit mer och mer intresserade av aktiemarknaden. Jag tycker att t.ex. förslaget om införande av en skattereduktion är viktigt. Det är de små aktieägarna som har glädje av en sådan. Det är inte de som gör de stora klippen som kan vara intresserade av en skattereduktion på några tusenlappar på den slutliga skattsedeln.
Herr talman! Jag tror att om den som har ett stort kapital att spekulera med står i valet mellan att satsa på att vinna på aktier och att satsa på att vinna på tips eller lotto, bedömer han det så att det är avsevärt större chanser att vinna på aktiespekulation än på tips och lotto. Jag tror trots allt, Knut Wachtmeister, att det är att gå litet väl långt att försöka likställa dessa bägge verksamheter. Det tas dessutom ut skatt även på tips och lotto. Men det är intressant att diskutera utvecklingen beträffande det institutionella och det enskilda ägandet, en utveckling som har ägt rum under många år. Jag betvivlar mycket starkt, Knut Wachtmeister, att grunden för den är skattereglerna för det enskilda ägandet. Även om man tog bort den jämfört med vad som gäller för arbete förhållandevis ringa beskattningen på aktievinster, skulle det institutionella ägandet ta överhanden. Det ligger i kapitalismens natur. Kapitalismens utveckling är en koncentrationsprocess, och det är storbolagen och storkapitalet som går segrande ut ur den processen. De små aktieägarna, och bland dem de enskilda aktieägarna, är de som får stryka på foten. Jag tror inte att vi med hjälp av skattereglerna kan vända på det förhållandet. Leif Olsson sade att arbetarna i högre grad intresserar sig för att, som han uttryckte det, spara i aktier. Jag ser det som en spekulation. Det är trots allt inte en helt säker verksamhet — det kan gå åt pipan, och har också gjort det i en del fall. Att arbetarna satsar på aktier tror jag beror på att löneutvecklingen har varit dålig, medan utvecklingen på aktiemarknaden varit så mycket bättre. Det är spekulation i aktier som ger pengar, men det borde vara tvärtom, så att arbetet ger pengar medan de arbetsfria inkomsterna minimeras.
Herr talman! Tommy Franzén jämför beskattningen av aktieutdelningar och beskattningen av arbetsinkomster. Detta är inga hållbara jämförelseobjekt. I stället skall vi jämföra beskattningen på kapital här i Sverige och Prot. 1985/86:139 motsvarande beskattning i andra länder. Sverige ligger överlägset etta i en tävling härvidlag. Om Tommy Franzén studerar våra motioner finner han att det där utförligt har beskrivits hur situationen är i länder, med vilka Sverige konkurrerar. Dessa länder drar lätt till sig vårt kapital, om vi fortsätter med denna höga beskattning just av kapitalinkomster. Jag tror att Tommy Franzén i själva verket begriper att det icke är bra för ett land att ha en så hög beskattning att kapitalet flyr landet.
Herr talman! Jag skall, Tommy Franzén, hälsa jobbarna där hemma att de är spekulanter. Jag för min del upplever dem inte som sådana. I själva aktieplacerandets idé innefattas ju att det inte är absolut givet att verksamheten går bra. Det är fråga om riskkapital, och det är därför vi vill ha denna skattereduktion. Detta ligger i sakens natur.
Herr talman! Låt mig fortsätta där jag blev tvungen att avbryta mitt inlägg på grund av att taletiden var slut i den förra replikomgången. Knut Wachtmeister sade i sin första replik att företagen tvingas låna upp kapital utomlands och att det är därför likviditeten är stor i Sverige. Nu är det ju på det sättet, att oavsett om företagen tvingas låna upp utomlands eller inte, så finns det en väldigt stor andel pengar. Man flyttar utanför landets gränser. Vi kan se på olika undersökningar. Bl. a. har C.-H. Hermansson just blivit färdig med en bok om hur man flyttar ut arbetstillfällen från Sverige och därmed också kapital. Man har gjort detta i så stor utsträckning att antalet anställningar utomlands nu är flera gånger större än i Sverige. De bolag som det här gäller är kanske också en konsekvens av dessa förhållanden. Men jag tror att det skulle bli än värre om man skulle — något som det finns indikationer på — slopa eller i vart fall avsevärt mildra valutaregleringen. För min del anser jag att man måste gå motsatt väg och skärpa valutaregleringen för att behålla kapital och sysselsättning här i landet. Mellan aktieutdelning och arbetsinkomster finns trots allt ett mycket påtagligt samband. Detta påtagliga samband ligger i att arbetsinkomsterna har ökat så litet. Det har gett möjligheter till höga aktieutdelningar. Reallönerna har ju minskat. Lönernas andel av förädlingsvärdet har under 1980-talet kraftigt minskat, och det har i sig också gett möjlighet till ökade aktieutdelningar och framför allt skapat ökade värden på företagen och på börsen. Det är arbetsinsatserna som ligger till grund för de stora aktieutdelningar som en del kan syssla med. Jag vet vidare att i andra länder är utvecklingen — även om vi, som Knut Wachtmeister hävdar, ligger i topp när det gäller beskattningen — densamma, nämligen att det institutionella ägandet, storkapitalet, storfinansen, tar över mer och mer. Kapitalkoncentrationen är en internationell företeelse och inte en nationell företeelse som beror på vissa svenska skatteregler.

Herr talman! I det utvecklingsskede där den svenska ekonomin nu befinner sig har vi stor nytta av en väl fungerande riskkapitalmarknad med god kapacitet. Kan vi ta vara på den dynamiska investeringskraft som finns på aktiemarknaden, får vi också ett värdefullt tillskott till sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det vore fel att säga nej till den ekonomiska drivkraft som aktiemarknaden utgör i dagens ekonomi. Jag tycker att de borgerliga gör en otillåten förenkling av problemet. Aktiesparandet är bra, alltså måste aktieskatten sänkas. Det tycks vara det helt bärande elementet i argumenteringen. När man lyssnar till er borgerliga är det svårt att föreställa sig att aktieskatten i själva verket är mycket mildare än skatten på arbete, att aktieskatten i regel är förmånligare än skatten på vanligt banksparande och att den svenska aktiemarknaden vuxit mycket kraftigt under de senaste 50 åren. I själva verket har Sverige i en internationell jämförelse en tätposition, där vi haft en real tillväxt på 2 90 i genomsnitt under den långa 50-årsperioden. Det är också svårt att föreställa sig, när man lyssnar på er, att den svenska aktiemarknaden under 1980-talet expanderat utomordentligt snabbt. Aktieomsättningen har mångdubblats. Många nya bolag har introducerats på marknaden. Nya grupper av aktieplacerare har börjat agera. Hushållens aktiesparande har ökat kraftigt. Det är riktigt att de institutionella aktieplaceringarna har ökat ännu kraftigare än hushållens sparande. Men här har redan förts en lång diskussion i dag där man tycks utgå från föreställningen att hushållens aktiesparande på något sätt skulle ha minskat under de senaste åren. I moderaternas motion finns en huvudrubrik: Hushållens aktiesparande har rasat. Jag vill fråga Knut Wachtmeister: Var finns sådana siffror? Vad har vi för uppgifter på att hushållens aktiesparande har rasat? Den svenska aktieskatten är i ett internationellt perspektiv relativt stram. Vi har redan diskuterat den saken här förut. Det visar sig, när vi ser på den internationellt sett utomordentligt starka utveckling som den svenska aktiemarknaden haft, att en väl fungerande riskkapitalmarknad inte skapas bara genom att ösa skatteförmåner över aktieägarna, som de borgerliga gjorde under de sex år de hade regeringsmakten. I själva verket var detta en mycket ofördelaktig tid för aktiemarknaden, eftersom man förde en ekonomisk politik som inte höll uppe tillväxt och sysselsättning. Därför blev det svårigheter också på aktiemarknaden. Det är alltså många faktorer som avgör utvecklingen, och där är beskattningen en, men inte alltid den allra viktigaste faktorn. Knut Wachtmeister ställde en fråga till mig om en kommande proposition om ändrade värderingsregler för aktier i fråga om arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattning. Jag tror att vi kan räkna med att få behandla en sådan proposition till hösten i skatteutskottet. Att nu diskutera om det har tagit för lång tid tror jag är för tidigt. Vi får vänta tills vi ser produkten innan vi avger omdömen om huruvida det har tagit för lång tid att ta fram den eller inte. Leif Olsson menade att det inte finns någon större vilja att ändra detaljer i beskattningen, trots att vi i betänkande skrivit att vi har den viljan. Jag vill då påminna Leif Olsson om att kapitalvinstkommittén nu arbetat en tid och Prot. 1985/86:139 = håller på att färdigställa sitt betänkande. Det är självklart att det där finns en rad förslag till förändrade regler. Vidare har vi en del annat reformarbete på gång i utredningar. Företagsskattekommittén har till uppgift att utreda de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Man kan väl i sammanhanget också erinra sig den utredning om reformerad företagsbeskattning som tillsattes förra året. Detta visar att det pågår ett reformarbete och att vi får räkna med att göra justeringar av de regler som i dag gäller. Tommy Franzén sade att man kan göra stora förmögenheter på aktiehandeln. Det är en iakttagelse vi har kunnat göra under den starka tillväxten av den svenska aktiemarknaden att åtskilliga personer har byggt upp utomordentligt stora förmögenheter på att köpa och sälja aktier. Ofta har de betalat en skatt på sina förtjänster som legat lägre — ibland betydligt lägre — än vad som är normalt för en vanlig löntagares arbetsinkomster. Det finns all anledning att ha uppmärksamheten riktad på fördelningsfrågorna. Men man kan inte anlägga ett rent fördelningspolitiskt och kortsiktigt perspektiv på aktiemarknaden. Man måste också se det på lång sikt. Man kan inte — i varje fall kan inte vi socialdemokrater det — bortse från effekter som kan skada sparande, investeringar och sysselsättning. Jag skulle vilja säga att man får gå en balansgång mellan olika ibland motstridande målsättningar. Vi har i Sverige haft en mycket gynnsam utveckling på aktiemarknaden, men vi har också en fördelningspolitik som internationellt sett står sig bra. Vi är alltså i Sverige i det läget att vi både när det gäller aktiemarknadens tillväxt och när det gäller fördelningspolitiken har en tätposition, vilket inte behöver betyda att man skall vara nöjd — det finns all anledning att uppmärksamma de problem som finns och försöka åstadkomma ännu bättre resultat för framtiden. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jan Bergqvist frågade mig om vi hade några siffror på hur hushållssparandet har minskat. Ja, det har vi. Om man jämför år 1970 med 1983 har hushållssparandet minskat från 57 till 22 26, medan det institutionella sparandet under samma tid ökade från 38 till 66 96. Jag tycker det ger en utmärkt bild av hur utvecklingen har varit till hushållssparandets nackdel. På min fråga varför regeringen inte har lagt fram någon proposition om lindringar i värderingsgrunderna för arv och gåvor vid förmögenhetsbeskattning av aktier svarade Jan Bergqvist att han trodde att vi kanske skulle få en proposition att behandla i höst och ville inte ta ställning till varför det inte kom någon proposition nu i vår. Han sade bara att vi inte nu kan bedöma om det har tagit för lång tid eller ej. Landets finansminister sade den 6 mars att han inom kort tänkt lägga fram en sådan proposition. Dessutom står det i propositionsförteckningen, som vi fick i början av denna riksdagssession, att en sådan proposition väntades i april. Jag tycker det är beklagligt att man inte kan lita på de signalerna från kanslihuset. Jan Bergqvist sade också att borgerliga regeringar har öst över aktiespararna förmåner. Jag skulle bara som hastigast vilja nämna vad som har hänt med de förmånerna sedan socialdemokraterna kom tillbaka till makten 1982. Dubbelbeskattningen har skärpts. Utdelningsskatt fick vi 1983. Den har ändrats senare till en vinstdelningsskatt. Skattefondssparandet har slopats. Förmögenhetsskatten har skärpts. En omsättningsskatt på aktiehandeln har införts, och nu skall man höja den. Vi har fått stämpelskatt på aktiehandeln, ökad reavinstskatt på aktiehandeln och dessutom stopp för höjda aktieutdelningar under år 1984. Socialdemokraterna har verkligen tagit tillbaka med råge vad de anser att vi har öst över aktiespararna under de borgerliga åren.

Herr talman! Jan Bergqvist inledde högst förtjänstfullt genom att tala om den stora nytta som en fungerande riskkapitalmarknad har för landet. Jag tycker att man skall ta fasta på det.

Det är förslag som enligt min mening skulle leda till att hushållssparandet i aktier ökar och därmed den breddning som vi alla eftersträvar åstadkoms. Att institutionernas andel av aktiemarknaden har ökat och hushållens andel minskat är vi tydligen överens om. Detta går på tvärs med folkpartiets program för att sprida det enskilda ägandet. Det enda som vi säger om beskattningen av innehav, avkastning och försäljning av aktier är att den inte skall vara hårdare än för andra kapitaltillgångar. Det är just därför som vi begär denna översyn. Beslutet om att införa en skattereduktion via skattsedeln innebar obestridligen att intresset för aktiesparande ökade och att vi fick den breddning som utskottets ordförande nu också ställde sig bakom.
Herr talman! Jan Bergqvist sade ungefär att man inte bara får anlägga ett kortsiktigt fördelningspolitiskt perspektiv på aktiemarknaden utan också måste titta på långsiktighet, sysselsättning osv. Jag skulle vilja säga: Aktiemarknaden i sig är inget mått på sysselsättningen eller sysselsättningsgraden i samhället — definitivt inte i vårt samhälle. I så fall borde arbetslösheten vid det här laget vara noll och efterfrågan på arbetsinsatser mycket stor, med utgångspunkt från den utveckling på aktiemarknaden som vi haft under 1980-talet. När det gäller fördelningspolitiken finns det kritik att anföra, även om vi inte skall gå in på något djupare fördelningspolitiskt resonemang nu, när vi diskuterar aktievinstbeskattningen. Nog kan man ha kritik att anföra över finansministerns och regeringens linje i de här frågorna, när det gällt att hålla tillbaka löneökningar men spä på bolagsvinsterna, framför allt för exportindustrin. Det är en av orsakerna till den uppblommande nyfattigdomen och Prot. 1985/86:139 den växande nyrikedomen, även om jag är medveten om att det också finns mycket annat som ligger till grund för detta. Men jag vill påstå att fördelningspolitiken borde innebära att man tar mer från bolagen och aktievinsterna än vad man gör för närvarande.
Herr talman! Jan Bergqvist säger att de borgerliga partierna gör sig skyldiga till alltför stora förenklingar i talet om aktiebeskattningen. Jag blir litet tveksam till detta resonemang. I slutet på sitt anförande går ju Jan Bergqvist in på att kapitalbeskattningskommittén, arvsoch gåvoskattekommittén samt företagsskattekommittén för närvarande ser över aktievinstbeskattningen. Vore det inte vida bättre att göra så som vi har sagt i reservation 5, se till att det blir en översyn av aktiebeskattningen i dess helhet? Att olika utredningar berör en bit här och var kan inte vara en tillfredsställande metod för att åstadkomma en översyn och samordning av aktievinstbeskattningen.
Herr talman! Jag tror att man bör se frågan i ett litet bredare perspektiv och inte bara inrikta sig på själva aktievinstbeskattningen. Ett sådant grepp är taget i samband med tillsättandet av kapitalvinstkommittén, som har att arbeta med det litet bredare perspektivet. Knut Wachtmeister kunde inte anföra några siffror som stödde rubriken i moderaternas motion. Han tog till siffror som gällde hushållssparandet över huvud taget — de hade alltså inte med aktiesparande att göra. Den period som siffrorna avsåg avslutades dessutom strax efter det att vi hade haft sex olyckliga ekonomiska år med borgerligt styre. Inte heller i det avseendet var således exemplet bra. Kvar står att rubriken Hushållens aktiesparande har rasat är fullständigt felaktig. Hushållens aktiesparande har år för år ökat, och dett.o.m. kraftigt. En annan sak är, som Leif Olsson mycket riktigt påpekade, att det relativt sett har blivit en starkare tillväxt av institutionernas aktieplaceringar. Tommy Franzén talade om fördelningspolitiken. Jag vill påstå att finansministern nu är på väg att lyckas med fördelningspolitiken, i och med att vi kan avläsa en kraftigt reducerad inflation och en ökad sysselsättning. Det kommer att ha mycket betydande effekter på den långsiktiga fördelningen. Knut Wachtmeister räknade upp en rad skatter som hade skärpts och skatteförmåner som hade tagits tillbaka av oss socialdemokrater. Men vad har hänt sedan dess, Knut Wachtmeister? Jo, aktiemarknaden har blomstrat som aldrig förr. Jag roade mig med att läsa debatten om aktiebeskattningen här i kammaren för två år sedan. De borgerliga varnade då för hur illa det skulle gå till följd av de skatter som hade införts efter det att vi hade fått en ny regering. Det visar sig nu att alla dessa förutsägelser har kommit på skam. Ni hade helt fel. Aktiemarknaden har utvecklats utomordentligt positivt. Det visar att ni i grunden har ett för snävt synsätt. Ni tror att det bästa sättet att få till stånd en positiv utveckling är att ge kapitalägare en rad skatteförmåner på alla möjliga områden, men det är inte så enkelt. Den förda ekonomiska politiken under de senaste åren visar att det är genom ett bredare ekonomiskt grepp som man kan få en god ekonomisk tillväxt, sysselsättning och investeringar.
Herr talman! Jan Bergqvist måste ha missuppfattat mitt tidigare inlägg, eftersom han påstod att de siffror över utvecklingen av hushållssparandet som jag redovisade gällde det totala hushållssparandet. Så var ingalunda fallet. De siffror som jag anförde gällde hushållens ägande i aktier, och det måste väl vara relevant i denna fråga. Det sparandet har minskat från 57 96 år 1970 till 22 20 år 1983. Detta är de senast kända siffrorna. Under samma tidsperiod har det institutionella ägandet i aktier ökat från 38 till 66 90. Jan Bergqvist sade att vi har haft en mycket fin utveckling på aktiemarknaden — jag hoppas att han är glad över det. Han menade att det beror på den ekonomiska politiken och hävdade att våra farhågor har kommit på skam. Men Jan Bergqvist får då också nämna andra orsaker till denna uppgång, exempelvis oljeprisets ras, dollarkursens fall och den minskade inflationen i andra länder. Dessa tre faktorer har verksamt bidragit till att vi har fått en gynnsam utveckling. Det gäller att ta fasta på den och se till att det inte blir uttag med så skyhöga skatter på just aktiesparandet som det tenderar att bli — där är vi världsbäst. Jag vill bara erinra Jan Bergqvist om att de här skatterna är en mycket stor del av kapitalskatterna. Två framstående företrädare för socialdemokraterna — en av dem statsråd — har sagt att våra kapitalskatter bör anpassas till dem man har i våra nordiska grannländer. Det tycker jag är någonting för Jan Bergqvist att tänka på.
Herr talman! Det är bra att Knut Wachtmeister talar om oljepriser, inflation och liknande som effekter på aktiemarknadens utveckling, att han med andra ord nu kommer in på en bredare diskussion om vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Knut Wachtmeister rör sig där i rätt riktning. Med risk för att det kan uppfattas som att vi bara kastar siffror fram och tillbaka vill jag ändå vidhålla att det är grovt vilseledande och att moderaterna använder en felaktig marknadsföring när de i sin motion sätter som huvudrubrik ”Hushållens aktiesparande har rasat”. Det har nu framgått av debatten att det rör sig om en stark tillväxt i det institutionella aktiesparandet. Trots tillströmningen av nya aktieägare från hushållen och trots att hushållen alltså har ökat sitt aktiesparande, har det blivit en relativ förskjutning till institutionernas fördel. Att påstå att hushållens aktiesparande i absoluta tal har rasat är helt felaktigt. Jag vill sluta med att citera ur en affärsbanks annons. Den publicerades för ett bra tag sedan, men den står sig fortfarande. Där kan man läsa: ”Hur kommer aktierna att gå under resten av 80-talet? Ja, som du ser på kurvan, så går kurserna på kort sikt både upp och ner. Men på lång sikt pekar det stadigt uppåt. Så har det varit i mer än femtio år. Aktierna har med råge hållit inflationen stången och dessutom gett både utdelning och förmögenhet.” Låt oss se till verkligheten och inte skapa någon skräckstämning eller någon uppfattning om att aktiesparandet är speciellt illa hanterat i Sverige! Det är snarare tvärtom.
Herr talman! Mina uppgifter är grovt vilseledande, säger Jan Bergqvist. Jag tog mig friheten att citera uppgifter vars källor är Roland Spånts Förmögenhetsfördelningen i Sverige och industridepartementets årsbok.